Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen och den långa tid detta ärende ändå tar i anspråk skall jag avstå från att kommentera de 17 olika reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande 51. Jag hänvisar till utskottsmajoritetens skrivning. Möjligen skall jag något beröra den första reservationen. Innan jag övergår till några allmänna kommentarer till det föreliggande ärendet, vill jag göra ett uttalande i anledning av utskottsbehandlingen av turistfrågorna. De berörs i näringsutskottets betänkande på s. 25. Det har uppstått litet olika tolkningar av vad utskottets skrivning innebär. Därför har vi under hand — vi som deltagit i utskottsarbetet och även några utanför utskottet som är engagerade i rekreationsfrågor — haft samråd och kommit överens om att det är lämpligt att jag gör ett uttalande av följande lydelse: Riksdagen gjorde för en tid sedan ett viktigt turistpolitiskt ställningstagande. Regeringen hade föreslagit att ett statens rekreationsråd skulle tet gick socialdemokraterna samman om ett yrkande om avslag på Fredagen den regeringens förslag, och så blev också riksdagens beslut. Kulturutskottet 11 juni 1982 pekade på att utredningen om den statliga rekreationsoch turistpolitiken fortfarande arbetar. Därför skulle det inte nu vara den rätta Åtgärder för de tidpunkten att besluta om en så genomgripande förändring i fråga om den statliga administrationen beträffande turism och friluftsliv som regeringen avsåg med sitt förslag om ett rekreationsråd. När TUREK avslutat sitt utredningsarbete skulle det däremot finnas goda förutsättningar för att i samband med ett samlat rekreationspolitiskt beslut även ta ställning i administrationsfrågan. Kulturutskottet förutsatte vidare att förhållandena i fråga om det statliga myndighetsansvaret för turism och friluftsliv skulle vara oförändrade under kommande budgetår. Från regeringspartiernas sida har vi givetvis accepterat riksdagens beslut på den här punkten och ser nu, liksom majoriteten gör, fram emot en ny beslutssituation om något år. En del riksdagsledamöter som gjort sig påminda i dessa frågor har frågat ledamöter i näringsutskottet om utskottets rekommendation till riksdagen överensstämmer med det tidigare beslutet på grundval av kulturutskottets förslag. Jag vill här ge svaret att det beslutet naturligtvis ingick i underlaget för näringsutskottets överväganden. Inom näringsutskottet var vi — som alltid när det gäller turistfrågor — angelägna om att hålla oss inom vårt ansvarsområde, vilket innefattar turistnäringen och dess marknadsmässiga förutsättningar. Under beredningsarbetet har vi särskilt försökt att stämma av våra skrivningar mot kulturutskottets. Turistrådet är en stiftelse utan några myndighetsuppgifter. Vi har således på intet sätt uttryckt någon uppfattning om den framtida myndighetsorganisationen på turismens område. Vad vi har avsett är att särskilt markera det önskemål som riksdagen har om en effektiv marknadsföring av vårt lands turistanläggningar och turistanordningar. Sammanfattningsvis konstaterar jag att näringsutskottet inte vill föreslå någon avvikelse från det tidigare riksdagsbeslutet utan bara ett uttalande i direkt anslutning till detta. Herr talman! Jag förutsätter att det som här sagts kommer att beaktas i den fortsatta handläggningen och vid verkställandet av dessa frågor. Jag skall helt kort bara anlägga några synpunkter på den s.k. småföretagarpropositionen. Som också anförts här tidigare blev den proposition som lades fram 1977/78, den första småföretagarpropositionen, en verklig förändring i fråga om statsmakternas syn på småföretagen. Även på den tiden arbetade jag med dessa frågor. Jag kommer ihåg att socialdemokraterna då var mycket försiktiga när det gällde att öka anslagen eller att bevilja något till exempelvis de gamla företagarföreningarna. Vi på den ickesocialistiska sidan drev en hård kamp. Syftet med denna var att skapa ett större utrymme för småföretagsamheten. Men före regimskiftet var framgången ringa. I och med den proposition som antogs 1977 och de åtgärder som senare 155 vidtagits har det hänt en hel del på det här området. Jag tillhör ju och arbetar inom Sveriges hantverksoch industriorganisation-Familjeföretagen. På dess kansli har man undersökt vad de krav som ställts resulterat i. 1978 hade förbundet kongress i Sundsvall. Man antog ett näringspolitiskt program som slutade med en rad att-satser och krav. Inte mindre än 44 96 av de 92 krav som ställdes har tillgodosetts helt eller delvis. 15 20 av kraven är föremål för utredning — avsikten är att arbetet skall utmynna i förslag. 41 96 av kraven har organisationen att arbeta vidare med. När i historien har ett sådant resultat kunnat noteras när det gäller en småföretagarorganisation? Den aktuella propositionen är en tung deklaration om regeringens och de icke-socialistiska partiernas tro på småföretagen och på näringslivet i stort. En rad av förslagen där syftar till att förbättra de allmänna förutsättningarna och till att skapa ett gott näringslivsklimat.

Det gäller vidare att arbeta för att utvecklingsbara idéer och förslag kan komma från den här sektorn. Det här uttalandet har utskottsmajoriteten redovisat och ställt sig bakom i det betänkande som nu föreligger. Det märkliga är att socialdemokraterna i sin reservation nr 1 vill lyfta ut hela denna målsättning. Man vill alltså ta bort s. 19i utskottets skrivning, som just innefattar de här positiva, framtidsinriktade målsättningarna för småföretagsamheten. Vad säger då socialdemokraterna i stället? En del kan man givetvis skriva under på — det har också deklarerats här tidigare att socialdemokraterna tror på småföretagen. Men när det gäller att komma med konkreta förslag är det ganska tunt. Man redovisar raset inom bostadsbyggandet som ett exempel. Jag vill omnämna att statens industriverk i går publicerade en utredning om bostadsbyggandet i perspektiv bakåt och med prognoser för 1980-talet. Talet om att bostadsbyggandet har rasat så kolossalt dementeras i den utredningen, där man konstaterar att det under 1970-talet totalt inom bostadsoch industrisektorn har byggts och reparerats för ungefär 45 miljarder per år i 1975 års penningvärde. Och den nivån har hållits under 1970-talet, och den har överskridits 1979 och 1980. Det visar att det egentligen inte förekommer Nr 175 något ras beträffande byggnadsproduktionen. Men det är klart att det har Fredagen den satts in mera maskiner på det här området. 11 juni 1982 Det är ganska svårt att bygga bostäder när man vet att 25 000 bostäder står tomma och att kommunernas stora problem just nu är att finansiera de Åtgärder för de tomma bostäderna. Skulle man bygga bostäder utöver det normala program som nu föreligger, skulle man tvingas att bygga huvudsakligen här i Stockholm, och det vore kanske ändå inte en riktig utveckling, om man skall vara ärlig. Att ständigt säga att vi skall bygga flera bostäder är alltså en omöjlighet i verkligheten. Vi kan inte dra på oss de kostnaderna, som vi snabbt skulle få stora bekymmer med. Sedan räknar socialdemokraterna upp en del andra investeringar. Många av dem är motiverade och riktiga. Och regeringen har väl också under de här åren verkligen lagt fram många förslag på produktiva investeringar på olika områden, beträffande kommunikationer, inom energisektorn och på andra områden. Där skiljer det sig inte särskilt mycket. Inte minst har riksdagen den här veckan fattat beslut om ytterligare medel för att öka insatserna på det här området, bl.a. för att åstadkomma ökad sysselsättning för dem som saknar arbete. Jag vill avsluta det här inlägget med att säga att det från statens sida inte räcker med att anvisa beredskapsmedel och bevilja anslag för att lösa småföretagens och näringslivets problem. För att vi skall kunna få en utveckling måste vi se till att småföretagandet utvecklas av egen kraft. Vi måste kunna nedbringa våra kostnader, kunna höja kvaliteten på de produkter som produceras, kunna öka utvecklingstakten och hitta nya områden och kunna höja lönsamheten, så att investeringsviljan ökar och det blir intressant för många människor att driva företagsamhet, och nya krafter, nya unga människor, kan finna intresse i att ägna sig åt att arbeta i företagen. Propositionen är ett bra steg i den här riktningen, och vi kan tänka oss ett tredje steg. Alldeles säkert finns det anledning att om några år vänta sig en ny proposition för att komplettera de förslag som vi nu är beredda att ta. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Innan kammarens kamp mot klockan började var min avsikt att kommentera några av reservationerna. Nu låter jag i stället betänkandets text tala för sig själv. Det är kanske inte heller nödvändigt att upprepa skälen för vårt bestämda nej till löntagarfonderna. Några ord däremot om folkpartiets syn på de mindre och medelstora företagen! Precis som Thage Peterson mycket riktigt har konstaterat här tidigare hänger småföretagens möjligheter direkt samman med hur vårt ekonomiska system utvecklas. I själva verket är det naturligtvis just därför som våra åtgärdspaket har så olika innehåll. Vi tror inte att vi får effektivare svenska företag genom ytterligare centralisering och byråkratisering av svensk 157 ekonomi. Vår utgångspunkt är i stället att regering och riksdag visserligen måste ställa upp med konkreta åtgärder för att stimulera till och underlätta företagsamhet. Men viktigast är att vi skapar allmänt bra förutsättningar för våra småföretag, så att människor anser det meningsfullt att ta initiativ, starta eget eller vidareutveckla sitt företag. Hur vårt företagsklimat ser ut är naturligtvis viktigt för hela näringslivet men alldeles speciellt viktigt för våra mindre företag. I en ekonomi med mycket av centralstyrning och stora enheter — det må vara statliga verk, stora privata företagskoncentrationer eller myndigheter — är det svårt för småföretagen att hävda sig. Vi får en ”förhandlingsekonomi”, där de stora företagen har ett övertag. De har särskild personal som kan sköta kontakterna med myndigheterna. De har bättre kunskaper om t.ex. den flora av stödåtgärder som finns. Men framför allt: De direkta konsekvenserna för samhället när ett stort företag får problem gör politikerna mer benägna att hjälpa till. Jag vet att det här är den bild av näringspolitiken som väldigt många småföretagare haft under 1970-talet. Man har tyckt att lagstiftning och andra regleringar inte har tagit hänsyn till deras situation. Man har tyckt att alltför stor andel av samhällets stöd till näringslivet har gått till stora företag med till synes mycket dåliga framtidsutsikter. Tyvärr har de skäl att vara kritiska! Folkpartiets intresse för mindre och medelstora företag är naturligt. Förutom de ekonomiska argumenten finns det också ideologiska. Utan småföretagen är en liberal ekonomi otänkbar. De ekonomiska argumenten att slå vakt om våra småföretag är minst lika påtagliga. Vi ifrågasätter inte våra stora företags betydelse för Sverige som industrination. De är nödvändiga, inte minst för exporten. Men för det första har nästan alla våra stora kända företag börjat som en affärsidé eller en uppfinning. För det andra är det sällan som de verkligt fina idéerna kommer fram i de stora företagens utvecklingsavdelningar, och än mer sällan vid skrivborden i de statliga verken. Och om de gör det, stoppas de oftas i den effektiva byråkratiska filteranläggningen. Det finns en mängd ytterligare argument för att småföretagen är så viktiga. De behövs som underleverantörer och legotillverkare. De är ett nödvändigt inslag i regionalpolitiken och ger liv åt bygder där människor annars inte skulle ha kunnat bo kvar. Nu aktualiserar regeringen ytterligare förbättringar för mindre företag i en ny småföretagarproposition, och arbetet i den här riktningen fortsätter. Det är viktigt att konstatera, tycker jag, att detta alltså inte skall betraktas som någon slutprodukt. Avslutningsvis, herr talman, bara några ord om ett litet avsnitt, som kan tyckas vara en detalj men som enligt min uppfattning är mer än så. Det gäller den utbildning inom småföretagsområdet som bedrivs vid Göteborgs universitet och som kännetecknas framför allt av en omfattande praktikverksamhet ute i företagen. Det är faktiskt ett imponerande pionjärarbete man gör, ett pionjärarbete som redan har gett mycket gott resultat. Det finns skäl för alla inblandade parter att slå vakt om den här utbildningen, och det finns säkert också skäl att återkomma till den här i kammaren. Nr 175 Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Fredagen den

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981 82:118 såvitt angår bilaga 3, punkterna 1 och 3. Från små och medelstosocialdemokratiskt håll tillstyrker vi i vår partimotion 1981/82:2309 regeringra företagen ens förslag. Men vi framhåller att vi vidhåller det krav vi ställde i vår partimotion från den allmänna motionstiden, att ytterligare 13,5 milj.kr. skall anvisas för verksamheten med näringshjälp. I budgetpropositionen 1981/82:100 bilaga 15 säger arbetsmarknadsministern: ”Den parlamentariska utredningen om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde och organisation skall enligt sina direktiv också se över näringshjälpen. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att biträda AMS förslag om förändringar av näringshjälpens nuvarande utformning. Jag beräknar inga medel särskilt för stödformen. Utgifterna för näringshjälp får i stället belasta delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade under budgetåret 1982/83. Detta innebär en besparing om 13,5 milj.kr., som ingår i regeringens besparingsprogram.” Herr talman! Detta är en del — även om det är en liten del — av regeringens attityd till sysselsättningspolitiken men även till näringspolitiken. Vi kan inte från socialdemokratiskt håll gå med på den formen av besparingar. Vi kräver därför att sammanlagt 15 750 000 kr. tas upp som särskild delpost under anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning för budgetåret 1982/83. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! I regeringens förslag om åtgärder för de små och medelstora företagen föreslås att näringshjälp på försök även skall kunna utgå till långvarigt arbetslösa som vill starta eget företag. Förslaget skall ha karaktären av en försöksverksamhet och begränsas till att omfatta högst 50 personer i tre-fem av AMS utvalda län. Regeringen räknar med att denna försöksverksamhet under kommande budgetår skall kosta 2,25 milj.kr. Det är viktigt att olika åtgärder vidtas för att stimulera till ökad småföretagsamhet. Den här åtgärden måste ses som ett sådant inslag. De små och medelstora företagen spelar en mycket stor roll för sysselsättningen i vårt land. Drygt en miljon människor är sysselsatta inom dessa företag, och det är min förhoppning att antalet sysselsatta inom denna kategori av företag även fortsättningsvis skall kunna öka. Jag utgår ifrån att den av regeringen föreslagna försöksverksamheten skall utfalla positivt och att denna verksamhet på sikt kan permanentas och utökas att gälla hela landet. milj.kr. skall anvisas till verksamhet med näringshjälp. Detta krav är ett upprepande av det förslag som socialdemokraterna ställde under den allmänna motionstiden med anledning av budgetpropositionen och som riksdagen tidigare har avslagit. Utskottet har inte ansett att det finns några nya skäl att frångå det tidigare ställningstagandet och avstyrker följaktligen det socialdemokratiska yrkandet i partimotionen. I betänkandet behandlas också motion 2118 av Johan Olsson m.fl., som tar upp frågan om fortbildning av företagare och ledande personal i företagen. Utskottet delar motionärernas uppfattning, att goda och varierade utbildningsmöjligheter är av stor betydelse för småföretagens utveckling, och hänvisar till de möjligheter som redan finns. Utskottet är emellertid inte berett att förorda någon utvidgning av verksamheten och anser sålunda att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 på samtliga punkter.
Herr talman! I dens.k. småföretagspropositionen har regeringen valt att i ett antal delavsnitt departementsvis presentera olika förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för de mindre företagen. I bilaga 3 redovisar statsrådet Eliasson arbetsmarknadsdepartementets torftiga bidrag till detta angelägna reformarbete. Det avsnittet återfinns i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16. Förutom förslag om vidgade möjligheter till näringshjälp för att starta eget, vilket utskottet tillstyrker och jag själv yrkar bifall till, finns ingenting av substans i denna bilaga. Herr talman! Låt mig endast i all korthet uttrycka och förmedla en känsla av klar besvikelse som tusentals småföretagare känner runt om i landet över arbetsmarknadsministerns och den sittande regeringens ovilja, oförmåga eller ointresse att under det år som har gått reformera arbetsrätten och mer anpassa den till den praktiska verklighetens behov. I en småföretagsproposition som denna hade det funnits en verklig möjlighet för regeringen att ta fasta på dessa önskemål från de mindre företagens organisationer att på ett konstruktivt sätt reformera delar av arbetsrätten som nu i sin praktiska tillämpning ute i de små företagen framstår som oformliga och svåra att hantera och direkt motverkar framtidstron. Med tanke på den akuta tidsnöd som vi befinner oss i avstår jag från att ta upp en längre diskussion om de motioner som vi från moderat sida har väckt om ett aktivt reformarbete på arbetsrättens område. Jag vill endast hänvisa till de förslag som vi moderater under årets riksmöte har lagt fram i syfte att tillgodose ett antal av de önskemål som småföretagens organisationer har fört fram men som regeringen har visat föga intresse av att lyssna till. Frågan om provanställning, som vi diskuterade i februari, är ett sådant exempel, där regeringens halvhjärtade reformarbete och ovilja att få reformen att slå igenom omedelbart och utan hämmande restriktioner har utlöst stor besvikelse hos småföretagen. Det kan inte hjälpas — en genomläsning av arbetsmarknadsdepartementets bilaga 3 i småföretagspropositionen lämnar en känsla av tomhet efter sig. Landets småföretagare har, som jag tidigare sagt, all anledning att känna stor besvikelse över regeringen Fälldins oförmåga att i handling realisera de önskemål om en framsynt reformering av arbetsrätten som företrädare för regeringspartierna ute i landet vitt och brett har uttalat sin stora förståelse för.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
Herr talman! Det är förvånande att en företrädare för moderata samlingspartiet så här i slutskedet av debatten kan uttrycka sig så som Anders Högmark gjorde. Jag skall inte vidare kommentera det — det får stå för hans egen räkning.

Herr talman! ”Det svenska engagemanget i Kotmale-projektet har medfört ett av Sveriges största biståndsåtaganden och lett till en diskussion om det svenska biståndets förutsättningar och villkor”, säger utrikesutskottet i sitt betänkande. Ett enigt utskott säger också att det beslut som riksdagen kommer att fatta — om man följer utskottets förslag — innebär att man gör ett avsteg från hittills gällande principer och praxis i fråga om fastställande av landramar. Läser man konstitutionsutskottets granskningsbetänkande om Kotmale, och de bilagor som finns till det, måste man konstatera att det varit en unik handläggning av det här projektet. Och det finns mycket annan dokumentation att ta del av. Det borde kunna ges ut en vitbok om Kotmale. Regeringens handläggning saknar motstycke i svensk biståndspolitisk historia. Men här var det två regeringar som ville göra stordåd, å ena sidan regeringen i Sri Lanka som ville genomföra Mahaweliprogrammet — där Kotmaleprojektet ingår — på sex år i stället för på trettio år, och å andra sidan den lilla folkpartiregeringen i Sverige, som med snabba klipp ville göra biståndshistoria. Och visst blev det historia. När man under händelsernas gång har lyssnat till Ola Ullsten och andra — Nr 175 företrädare för folkpartiet, får man nästan den uppfattningen att Kotmale Fredagen den dels är det bästa projekt som man kan tänka sig, dels att handläggningen varit — 11 juni 1982 helt enligt gällande regler. Men om så hade varit fallet — ja, då hade vi inte behövt stå här i dag och behandla en särproposition, som innebär att man gör avsteg från ”gällande principer och praxis i fråga om fastställande av landramar”. Kotmale i Sri Låt mig slå fast att det biståndsåtagande vi behandlar i dag har kommit till Lanka stånd utan projektprövning och utan övergripande avtalsmässig reglering. Riksdagen har försatts i en tvångssituation genom regeringens felaktiga handläggning.

Det är en helt unik handläggning av ett av våra största biståndsprojekt. Utskottet är i stort sett enigt i sin kritik av fallet Kotmale. Vi kanske ibland upprepar oss, tjatar, genom att tala om avsteg och undantag, men jag tror att det är nödvändigt med tanke på regeringens oförmåga att förstå sina egna felsteg. Jag kan i det här sammanhanget inte låta bli att citera vad exportkreditnämndens chef Axel Wallén sade inför konstitutionsutskottet den 30 mars i år. Han sade så här: ”I den långa raden av garantiärenden som Exportkreditnämnden har haft att handlägga under snart 50 år är naturligtvis Kotmale-affären en av de egendomligaste.” Han sade vidare att Kotmaleprojektet är unikt. Jag tror att det är ganska ovanligt att en generaldirektör uttalar sig så om handläggningen av ett regeringsärende. Om projektet är ett bra projekt eller inte, det vet vi inte så mycket om. En rapport om Kotmaleprojektet som gjorts av SIDA:s industribyrå i samarbete med två konsulter visar att storstadsregionen slukar alltmer energi. I och med att frizonen kom till går nu 60 6 av energin till industrin, men av övriga 40 Zo går 30 90 till Colomboområdets turistoch kontorsanläggningar, där luftkonditioneringen är en stor energislukande post. Endast 10 96 av energin konsumeras i mindre städer och landsbygdsområden. Enligt denna SIDA rapport är det troligt att den här trenden kommer att fortsätta, och ”det finns inget som tyder på att den lille mannen på landsbygden kommer att tjäna mycket på Kotmaleprojektet”. Regeringens proposition talar bara om projektets fördelar. Det är inte bara i svensk press och övrig massmedia och i svenska parlamentet som Kotmaleprojektet diskuteras, utan även i Sri Lankas press, och i en frågestund i parlamentet i Sri Lanka har Kotmale varit på tapeten. Tidningsrubrikerna talar om ”storm i svenska parlamentet över Kotmaleprojektet”. Nåväl, här står vi nu och skall försöka att hjälpas åt att klara ut de svenska åtagandena i det här projektet. Reglerna för importstödet har skrivits om på anmodan av riksdagen, och därför borde vi i framtiden inte behöva hamna i någon liknande situation. Eller kommer vi att göra det? Jag har nåtts av 165 informationer som säger att vi håller på att bli involverade i ett stort kraftverksprojekt i Kenya som heter Kiambére. Det vore skönt om Ola Ullsten här i dag kunde klargöra vad som är på gång när det gäller det projektet. Är vi kanske på väg att i Kenya få en nytt Kotmale?

Därtill är vi nästan nödda och tvungna. Vi vill däremot ha ett starkare uttalande mot regeringens handläggning än vad utskottsmajoriteten har velat gå med på. Men jag vill slutligen citera vad utrikesutskottet säger: ”För att undvika missförstånd vill utskottet framhålla att de av riksdagen beslutade generella principerna för regeringens biståndsutfästelser är giltiga även i fortsättningen.” Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag med undantag för avsnittet om regeringens handläggning av ärendet. Där yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Om man bara skulle fästa sig vid Gertrud Sigurdsens gnälliga aggressivitet, skulle man föreställa sig att här skulle nu följa en votering för och emot Kotmaleprojektet. Men dess bättre finns det ju bakom den attityden ett utskottsbetänkande som är enigt, och det känns ganska bra, efter allt debatterande om Kotmale som vi har varit med om. Det finns flera skäl att tycka att det är bra. Det handlar om ett omfattande svenskt biståndsstöd, och då är det bra att det finns parlamentarisk enighet bakom. Det handlar om ett projekt som är viktigt för Sri Lanka, även om Gertrud Sigurdsen djupt ogillar det — ett projekt som Världsbanken har sagt inte nog kan uppskattas när det gäller lankesisk utveckling. Det är också bra därför att Sri Lanka är ett av jordens fattigaste länder och alltså tillhör de länder som vi prioriterar. Det är ett land som liksom många andra av dessa de fattigaste är helt beroende av en eller ett par råvaror — i Sri Lankas fall te och gummi. Världsmarknadspriserna på de produkterna, som Sri Lanka skall leva på när det gäller exporten, har sjunkit oavbrutet, samtidigt som oljan, som också lankeserna måste ha, stigit lika oavbrutet. I dag motsvarar oljeimporten för Sri Lankas del 35 26, dvs. litet mer än en tredjedel, av exportvärdet av allt som säljs från Sri Lanka. Arbetslösheten har med den här ekonomiska utvecklingen varit stor och fortsätter att vara det, även om man nu kan ana en viss ljusning. Sedan 1977 har Sri Lanka satsat på en delvis ny utvecklingspolitik: industrialisering för att slippa det ensidiga beroendet av de här två produkterna te och gummi samt ökad jordbruksodling, som inte bara innebär ökad effektivitet utan också ger fler lankeser egen jord. Man har också satsat på ett ambitiöst bostadsbyggnadsprojekt. Nr 175 Det är klart att det finns invändningar mot Sri Lankas utvecklingspolitik. Fredagen den Jag har läst en del ganska våldsamma utfall i motioner och hört ännu värre 11 juni 1982 saker i en del inlägg. Invändningar finns det ju mot alla länders utvecklingspolitik. Men jag tror det är rätt att säga att i all huvudsak överensstämmer den utvecklingsstrategi som Sri Lanka valt med målsättningarna för den kraftverksprojektet svenska biståndspolitiken. Kotmale i Sri Dessutom är det så — och det bör ju inte vara någon direkt nackdel, fru I anka Sigurdsen — att Sri Lanka är en demokrati, även om det sticker en del människor i ögonen. Att Sri Lanka har en stark och fri fackföreningsrörelse kan ju heller inte vara någon nackdel ur svensk biståndssynpunkt. Mahaweliprojektet, av vilket alltså Kotmale är en del, innebär att Sri Lanka självt skall producera elektricitet, vilket gör att man blir mindre beroende av att köpa den dyra oljan. Man kan samtidigt från detta projekt bevattna stora arealer, vilket gör att man kan öka jordbruksproduktionen och, som mottagarlandet också önskar, ge flera lankeser egen jord. Självfallet finns det tekniska problem med detta projekt som med andra. Dammen har måst flyttas en gång. Det har bidragit till en del av kostnadsökningarna. En så stor uppdämning kräver befolkningsomflyttningar. Stora nya odlingsarealer har inte bara positiva konsekvenser. De innebär också en avskogning, som på sikt kan vålla miljöproblem som är ganska svåra att ta itu med. Men just av dessa skäl tror jag att det är riktigt att vi från svensk sida gör vad vi kan för att hjälpa lankeserna. Ju snabbare de blir färdiga med programmet och ju större hjälp de får utifrån, desto större möjligheter skapas för att de skall få rätsida på ekonomin. Resurser för miljösatsningarna kan därmed skapas. Jag tror att det stöd riksdagen nu kommer att besluta om är väl avvägt i förhållande till dessa krav och i förhållande till vad Sverige ger andra programländer. Det svenska stödet bör också stimulera andra givare att öka sina insatser, kan man hoppas. Den konstruktion av det svenska stödet som regeringen föreslagit är i viktiga avseenden baserat på SIDA:s förslag. De förändringar i förhållande till det förslaget som gjorts har uteslutande till syfte att minska räntekostnaderna för Sri Lanka. Förslaget har alltså fått stöd av hela utskottet, vilket jag, som jag sade, finner glädjande. Finansieringsförslaget innebär, som utskottet också påpekar, att biståndsmedlens utbetalning så långt möjligt anpassas till de faktiska kostnaderna för projektet. Det innebär, som jag sagt, fördelar för Sri Lanka genom minskade räntekostnader, men det innebär också att landramen mot slutet av sexårsperioden avsevärt kan minska. Enligt min mening kan en sådan flexibilitet i landramarna bli nödvändig i framtiden också när det gäller andra programländer. Herr talman! Det är bra att riksdagen nu i stor enighet kan fatta beslut om Kotmaleprojektet. Beträffande det projekt i Tanafloden i Kenya, som fru Sigurdsen tog upp, vill jag säga att det är ett projekt som befinner sig på ett förberedande 167 stadium. Det finns ett svenskt konsortium som består av Skånska Cement, ASEA och SE-banken. Däri ingår också ett engelskt företag, Balfour & Battle. Varken SIDA eller regeringen har ännu fått sådant underlag att vi har haft anledning att ta ställning till projektet. Om och när det sker, kommer naturligtvis på sedvanligt sätt riksdagen att underrättas. Det är mycket möjligt, herr talman, att det kan visa sig vara ett lika bra projekt som Kotmaleprojektet.
Herr talman! Jag skall inte betygsätta Ola Ullstens sätt att framföra sitt anförande, som han gjorde när det gällde mitt. Det känns ganska bra med ett enigt utskott, säger Ola Ullsten, och han påstår att jag ogillar Sri Lanka och detta projekt. Jag tycker att Ola Ullsten måste ha läst utrikesutskottets så gott som eniga betänkande mycket dåligt. Det är handläggningen av det här ärendet som kritiken i första hand har gällt. Vi vet mycket litet om projektet som sådant. Det har definitivt inte varit någon kritik mot Sri Lanka som mottagarland, eftersom vi ju har givit bistånd till Sri Lanka under en längre tid. Men det är alltså handläggningen som utrikesutskottet har ogillat, och vi är kanske därvid starkare i vår kritik. Det är ett mycket bra projekt, säger Ola Ullsten, och det är möjligt att det är det. Man man borde ju ha gått den sedvanliga vägen, med projektgranskning och den handläggning som bör ske i sådana här fall. När det gäller Kiambére noterade jag med tillfredsställelse det som Ola Ullsten gav som svar på min fråga.
Herr talman! Får jag bara kort säga att konstitutionsutskottet faktiskt har granskat handläggningen av det här ärendet. Man har inte funnit det vara unikt i svensk biståndshistoria, eller en jättelik skandal eller vad det nu var Gertrud Sigurdsen sade. Man har gjort en ganska motiverad anmärkning, som vi naturligtvis får ta ad notam. Det som är viktigt att framhålla här är att projektet icke är ett svenskt projekt. Det är icke ett projekt som vi från svensk sida har anledning att via SIDA eller på annat sätt gå in och granska i detalj. Det är ju en av de stora fördelarna. Projektet är ett srilankesiskt projekt, och vi deltar i finansieringen av detta. Vi har lagt fast en ram för hur omfattande finansieringen skall vara. Jag tycker att Gertrud Sigurdsen borde vara mycket belåten både med projektet och med finansieringen och handläggningen.
Herr talman! Jag har inte nämnt ordet skandal i mitt anförande. Det är inte ett svenskt projekt, säger Ola Ullsten. Nej, med den här metoden är det inte det. Det kostar ändå de svenska skattebetalarna av biståndsmedel 1 395 milj.kr. Med tanke på kostnaderna och med tanke på det sätt på vilket vi brukar hantera frågor av detta slag borde detta biståndsprojekt handläggas i sedvanlig ordning. Jag får lov att upprepa vad ett enigt utrikesutskott säger: ”Utskottet vill. Nr 175 emellertid samtidigt understryka att det rör sig om ett av särskilda Fredagen den omständigheter betingat undantag från gällande regler.” Vidare sägs det i 11 juni 1982 betänkandet att utskottet accepterar att en fördelning måste ske ”men noterar att metoden innebär ett avsteg från hittills gällande principer och praxis i fråga om fastställande av landramar”. kraftverksprojektet Detta säger alltså ett enigt utskott. Alla partier är överens om detta. Det Kotmale i Sri måste väl innebära kritik mot regeringens handläggning?

Herr talman! Ola Ullsten kommer insusande i kammaren vid denna sena timme för att anlägga synpunkter på den här debatten. I anständighetens namn krävs det då, tycker jag, att man väntar tills de två som är kritiska mot Kotmaleprojektet har talat. Dessutom är det knappt om tid. Ola Ullsten borde känna till detta. Jag skall emellertid begränsa mig och säga följande: Kotmaleprojektet är ett typexempel på hur svensk biståndspolitik inte är avsedd att planeras, handläggas och genomföras — åtminstone om man fortfarande respekterar de målsättningar för svenskt bistånd som fastslogs i den biståndspolitiska utredningen en gång i tiden. Vi från vpk har tidigare i biståndsdebatten kritiserat Kotmaleprojektet. Också i dechargedebatten — båda dessa debatter ägde ju rum för inte så länge sedan här i kammaren -— kritiserade vi detta projekt. Låt mig till sist säga att projektet är illa skött från början till slut! Det är ett bra exempel på hur det går när borgerlig biståndspolitik sätter svenska storföretags intressen före de fattiga ländernas intressen. Emellertid är vi i Sverige ansvariga för att det här olyckliga projektet får ett någorlunda hederligt slut. Vi från vpk biträder det av SIDA framlagda förslaget. Vi är dock inte beredda att för nästa budgetår höja den allmänna ramen för biståndet till Sri Lanka, som föreslås här. Med detta yrkar jag bifall till vpk:s motion 2569.

Herr talman! Jag förstår att det är en utomordentligt olämplig tidpunkt för att ta upp ett resonemang i den här frågan när klockan är 25 minuter i 12 — att tala om den miljardrullning som förekommit på Sri Lanka. Men jag vill med några ord kommentera vad som har sagts i debatten. Ola Ullsten påstod att det av konstitutionsutskottets skrivning framgår att det inte är något särskilt unikt projekt. Det är en fräckhet utan like att påstå något sådant. I dechargebetänkandet upptog Kotmaleaffären ungefär 100 trycksidor. Och jag kan försäkra att även bland riksdagens revisorer har vi haft anledning att fördjupa oss i det materialet — det finns en bilaga från vår sida i betänkandet. När forskarna i framtiden skall leta fram exempel på märklig beslutsgång i 1980-talets Sverige, bör de fördjupa sig i Kotmaleaffärens olika detaljer. Ägnar de sig åt sådana studier kommer de att få sitt lystmäte i rikt mått. Det finns hundra sidor att läsa i dechargebetänkandet om hela den här Nr 175 bedrövliga historien. Uttrycket skandal har använts från olika håll. Bl. a. har Fredagen den några tekniker från Skånska Cement som uppsökte riksdagsgrupperna när 11 juni 1982 den här frågan behandlades använt uttrycket skandal om vad som händer i Kotmale. Och de har ju levt nära situationen, så de kan väl göra en ännu säkrare bedömning än vad vi kan. kraftverksprojektet Jag är beredd att hålla med om att det finns skandalartade inslag i hela den — Kosmale i Sri här frågans behandling. Vi har ju rekommenderats att läsa konstitutionsut — I anka skottets betänkande, och det ger åtskilligt. Gertrud Sigurdsen hänvisade till att chefen för exportkreditnämnden hade gjort en klar betygsättning av hela affärens handläggning.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 Mot denna bakgrund anser jag det häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten inte vill ansluta sig fullt ut till socialdemokraternas kritik mot de statsråd som visat sådana prov på vårdslöshet och egenmäktigt handlande i den här affären. Ett av de berörda statsråden har f. ö. lämnat Arvfurstens palats för att ta en tjänst utanför rikets gränser och på så sätt sluppit att gå i svaromål med anledning av den allvarliga kritik som framförts i detta sammanhang. När det gäller själva Kotmalepropositionen finner man åtskilliga prov på tvärsäkerhet och skrytsamma vändningar i texten, om man läser grundligt. Trots alla dimridåer gör departementschefen i propositionen ett medgivande beträffande regeringens dåliga handläggning av denna biståndsfråga. Jag skall citera ur propositionen: ”Med det svenska bidrag till finansieringen, som jag här föreslagit, anser jag det emellertid angeläget att man från svensk sida aktivt bevakar projektets kostnadsutveckling och vidare medverkar till att kostnadseffektiva lösningar söks på olika tekniska frågeställningar som kan uppkomma under byggnadstiden. Jag avser föreslå regeringen att SIDA ges i uppdrag att skyndsamt utse oberoende experter och ge dem sådant uppdrag.” Det är så dags. Ett sådant initiativ borde ha tagits långt tidigare. Med hänsyn till att det tidigare inte förekommit någon tillfredsställande planering och att SIDA, enligt min mening, uppträtt minst sagt en aning blekt och inte i tid slagit larm, som man borde ha kunnat förvänta, blir det inträffade ännu mera uppseendeväckande. SIDA har tydligen utan ljudliga protester funnit sig i att bli överkört av vederbörande ministrar. De uppgifter som pekar på att såväl SIDA som exportkreditnämnden varit utsatta för hårt tryck från regeringen är karakteristiskt för ärendets behandling och vore värda vidare studier. Jag vill säga till utrikesministern att bakom vår skrivning i utskottet ligger åtskilligt av kritik. Vi har kanske inte utvecklat det så i detalj som vi borde ha 171 gjort. Men det kan vara lämplig sommarläsning att fördjupa sig i det material som konstitutionsutskottet har levererat.
Herr talman! Jag är säker på att konstitutionsutskottet, riksrevisionsverket och riksdagens revisorer producerar mycket papper. En del kan möjligen förtjäna en bättre användning. Men konstitutionsutskottets egen bedömning av Kotmaleprojektet begränsar sig till en halv sida i utskottsbetänkandet. Skrivningen slutar: ”Mot denna bakgrund har utskottet funnit anledning understryka vikten av att regeringen på ett så tidigt stadium som möjligt underställer riksdagen frågor av denna art. Utöver det anförda föranleder granskningen inte något uttalande från utskottets sida.” Det var inte så mycket att bråka om egentligen. Socialdemokraterna hade räknat med att det vid konstitutionsutskottets granskning skulle komma fram en betydligt hårdare kritik, men så blev det inte. Får jag bara till sist, herr talman, säga att det här är första gången som vi använder importstöd för ett projekt som visat sig bli så här stort. Det visste vi inte från början. Vi hade inte heller gjort några åtaganden som band oss för att finansiera en större del av projektet än vi nu gör. Det här kostar inte skattebetalarna ett enda öre utöver den biståndsram som vi är överens om skall anslås varje år. Eftersom det är första gången som importstöd används i denna form, är det självklart att det finns en del lärdomar att dra. Och vi har gjort det i den proposition som riksdagen nu skall bifalla. Vi lär, precis som utskottet säger självt, komma att uppleva att sådana här projekt förekommer också i framtiden. Då har vi den här lärdomen att falla tillbaka på, och det är bra. Får jag sedan säga till Sture Palm att jag faktiskt inte vet något större biståndsprojekt om vilket man inte på den ena eller den andra sidan har sagt att det är en skandal. Det är t.ex. ganska många som har sagt att det var en skandal med Bai Bang-projektet, som när det anmäldes till riksdagen första gången handlade om ett litet projekt som skulle kosta 600 milj.kr., men som så småningom kom att kosta över 2 miljarder kronor. Där var Sverige den enda finansiären och inte, som i det här fallet, finansiär tillsammans med andra. Jag har tillhört dem som ivrigt har försvarat Bai Bang-projektet, men likafullt är det ett av många om vilket man säger att detta är en fruktansvärd skandal.

Herr talman! Jag tycker att det var en utsökt nonchalans utrikesministern visade mot riksdagens granskande myndigheter. Jag har sällan mött en så utpräglad nonchalans, på gränsen till cynism, i synen på de organ som har att ägna sig åt de här uppgifterna. Jag kan försäkra Ola Ullsten att det finns ett stort intresse hos de statliga revisionsmyndigheterna att gå vidare och se på vad som egentligen inträffade isammanhanget. Och dagens debatt ger väl ytterligare motiv för att gå vidare och se hur frågan har behandlats. Det finns många dunkla punkter i detta material.

Herr talman! När talmanskonferensen behandlade konstitutionsutskottets begäran om uppskov med behandlingen av vissa motioner, anförde vi från vpk att motioner som berör grundlagsfrågor borde behandlas vid innevarande riksmöte. Vi vidhåller vår uppfattning men inser att det inte är någon mening i att några timmar före riksmötets slut yrka på att motionerna behandlas. Beträffande motion 1981/82:296 om partirepresentationen i riksdagens utskott är ett uppskov särskilt anmärkningsvärt. Nu lämnar man denna fråga olöst, trots att en av den nyvalda riksdagens första uppgifter är att utse utskott. Om det är arbetsbelastning eller ovilja att ta upp frågan som har bestämt utskottets begäran, är det svårt att uttala sig om, men konstitutionsutskottets ställningstagande är mycket märkligt. Den kritik mot detta förfaringssätt som anfördes i talmanskonferensen vill jag också framföra här i kammaren. Det är dock inte realistiskt att nu yrka på att motionen upptas till behandling.
Herr talman! Utskottet har behandlat vpk:s motioner på samma sätt som motioner från andra partier. Det är alltså saksambandet med uppskjutna ärenden som har varit avgörande för utskottets begäran om uppskov även i fråga om vpk:s motioner.
Herr talman! Nej, Bertil Fiskesjö, det är en viss skillnad om det gäller en motion som borde behandlas så att den nyvalda riksdagen kan ta itu med frågan, nämligen sammansättningen av riksdagens utskott.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Det är ovanligt att det är så många ledamöter i kammaren, när jag skall tala. Det kanske beror på att ni väntar på att få gå hem. När skatteutskottet inte tar upp till behandling vår motion om att man skall angripa skatteflykten och skattefusket, tycker vi från vpk att det är ett sätt att skjuta dessa frågor åt sidan. När frågan behandlades av talmanskonferensen blev det också klart för oss från vpk att orsaken till att man inte ville behandla vår motion om åtgärder mot skatteflykt och skattefusk var att regeringen inte hade kommit med den utlovade propositionen. Detta tolkar vi såsom ytterligare ett led i regeringens försök att inte på ett seriöst sätt ta sig an skatteflykten och skattefusket. I debatten för några dagar sedan om skatterna gick den förre moderatledaren till kraftigt angrepp mot den ekonomiska brottsligheten. Men han drog inte konsekvenserna av den. Han sade att den ekonomiska brottsligheten beror på för högt skattetryck. Det är faktiskt inte så. Det klarade vi ut då. När regeringen nu inte lade fram någon proposition, står det ganska klart att regeringen vare sig med eller utan moderater inte är benägen att ta itu med denna fråga. Att så här i riksdagens sista skälvande minut försöka få till stånd en behandling av denna motion och dess angelägna förslag är ganska omöjligt. Därför har jag inte heller något yrkande. Jag vill bara foga dessa kommentarer till protokollet.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

Skulle resultatet beträffande denna bli detsamma som vid gårdagens behandling, dvs. seger för utskottet, kommer jag inte att begära votering om de övriga vid gårdagens sammanträde behandlade reservationerna eftersom omröstningsresultatet framgår av gårdagens protokoll. Först fr.o.m. reservation 10 vid mom. 22 kommer jag enligt denna linje att begära votering.

Herr talman! Trots eget sjabbel återförvisades ärendet om mineralpolitik i går. Jag yrkar i dag återigen bifall till samtliga 15 vpk-motioner.
Herr talman! Med hänvisning till gårdagens argumentation yrkar jag avslag på reservationerna 1,4, 8, 9, 10 och 13 och på samtliga vpk-motioner. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 12. Jag kommer att begära votering och rösträkning om de bägge sistnämnda, bl.a. därför att reservation 12 aldrig kom upp till omröstning i går.

Herr talman! De borgerliga visar gentemot fjärde AP-fonden sällspord både uppmärksamhet och omsorg. De menar att den inte skall få äga aktier till mer än 10 96 av värdet i något aktiebolag. Det är nu en omsorg, lika märklig som förvånande. Sveriges industri är den mest koncentrerade i hela världen när det gäller ägande. Tre privata finansgrupper kontrollerar genom sina holdingoch Nr 176 investmentbolag det mesta som är värt att kontrollera. Ingen kräver att någon av dessa maktjättar skall begränsa sig till 10 96 — eller 20 eller 50 96. Vill de äga 100 Yo i något företag — och det gör de i många företag — så står det dem fritt. Sveriges industri är, som sagt, vad gäller ägandet den mest koncentrerade i världen. Den är vida mer koncentrerad än USA:s industri, och den står inte ens tillbaka för industrin i Japan — den extrema kapitalkoncentrationens huvudland. Men det är ingen som från borgerligt håll kräver att den koncentrationen skall minskas och att någon tioprocentsregel skall gälla. Marcus Wallenberg är styrelseledamot i 25 stora och ledande bolag i Sverige. Han har 21 styrelseordförandeposter och två vice ordförandeposter. Jag har aldrig hört att det är någon som kräver att han skall begränsa sitt inflytande till 10 20 i något av de bolagen. Hans investmentoch holdingbolag har mer än fyra gånger så många aktier som fjärde AP-fonden it.ex. läkemedelsföretaget AB Astra. Det är ingen som kräver att dessa investmentoch holdingbolag skall begränsa sina innehav. De två största finansgrupperna har tre gånger så många A-aktier i Volvo som vad fjärde AP-fonden har. Och dessa båda finansgrupper är var för sig betydligt större än fonden när det gäller ägandet i Volvo. Men det är ingen som har krävt att de skall begränsa sitt innehav. Det finns i vissa aktiebolag i Sverige en s.k. utlänningsklausul, som innebär att det krävs särskilt regeringstillstånd för utlänning att förvärva aktier. Det är tillstånd som regelbundet och utan något särskilt mankemang beviljas, och det gäller dessutom bara i vissa företag. Det är bara märkligt att utländska multijättar har mycket lättare att tränga in och skaffa sig aktieposter — och obegränsade aktieposter — i svenska företag. Men fjärde AP-fonden, som har inrättats genom riksdagsbeslut och som är en offentlig institution, vilken redovisar årligen till riksdagen, skall utsättas för särregler, alldeles oavsett var den vill investera. Fru Margaretha af Ugglas, som skall vara den borgerliga huvudtalaren i den här debatten, har rätt att köpa upp aktiemajoriteten i alla de företag där hon kan finna säljare och där hennes pengar räcker till för att köpa. Det är ingen som kräver att hon skall begränsa sig till några 10 96. Men fjärde AP-fonden skall vara ålagd de begränsningar som fru af Ugglas och alla andra är befriade från. Man frågar sig efter detta: Finns det över huvud taget minsta logik i denna av de borgerliga drivna tioprocentsregel? Och svaret är: Ja, det finns den borgerliga treklöverns speciella logik, den logik som i den ekonomiska maktens intresse går på tvärs mot all hittills känd och normal mänsklig logik.

Herr talman! Utskottet upprepar sitt ställningstagande från föregående år i fråga om fjärde AP-fonden och de placeringsregler som gäller för fonden. Några olägenheter av nu gällande placeringsregler har inte visat sig under de 183 gångna åren. Tvärtom är det vår uppfattning att begränsningsregeln har det värdet att den ökar flexibiliteten i fondens placeringar. Det kan bli nog så bekymmersamt för fjärde AP-fonden om den blir en alltför stor aktieägare i en del företag och sedan har svårt att ändra sina placeringar — vilket säkert i så fall skulle bli följden. Det skulle nämligen kunna skapas svåra störningar på aktiebörsen om AP-fonden skulle dra sig ur ett mycket stort engagemang. Vad beträffar de anställda och hänsynen till deras synpunkter, framhåller utskottet att det är naturligt att de anställdas synpunkter inhämtas men att detta kan göras utan några särskilda föreskrifter för fondstyrelsen.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

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 43 behandlas regeringens proposition 116. Förslagen bygger på betänkandet i SOU 1981:95 Tillväxtkapital, vilket utgör en delrapport från en särskild utredare som har fått i uppdrag att studera de små och medelstora företagens situation. Utredning 185 en har kommit till på riksdagens begäran. De lagförändringar som föreslås har alla att göra med köp och försäljning av icke börsnoterade värdepapper. En grundläggande förutsättning för att små och medelstora företags aktier skall få ökad spridning är att det finns en effektivt fungerande handel med sådana värdepapper. Utredaren har föreslagit att en ny aktielista med beteckningen A III-lista skall införas. Här skulle enligt utredaren aktier som är fördelade på minst 100 börsposter kunna bli noterade. Flera tunga remissinstanser har kritiserat utredningen och ansett att 100 börsposter utgör en för liten spridning av värdepapperna. Enligt vår uppfattning är det av central betydelse att en A III-lista kommer tillstånd. I regeringens proposition tas inte någon klar ställning till införandet av en A III-lista. En särskild lista för mindre och medelstora företag skulle påtagligt kunna vitalisera handeln med värdepapper för denna kategori av företag. Det bör även vara av stor betydelse att ett så stort antal företag som möjligt kan bli noterade på den s.k. A III-listan. Därför bör naturligtvis strävan vara att spridningen av antalet börsposter som krav för notering på listan bör vara så låg som möjligt. Inrättandet av en A III-lista och beslut om vilka värdepapper som skall noteras på densamma är en fråga för börsstyrelsen att ta ställning till. Riksdagen bör därför inskränka sig till att ge regeringen till känna som sin mening att den nuvarande ordningen bör ändras genom införandet av en A III-lista för vilken kravet på spridning av aktier inte bör vara högre än 100 börsposter. Vi moderater hälsar därför med tillfredsställelse att utskottet i denna del indirekt har tillstyrkt vår motion — vilket vi finner vara mycket glädjande. För de fall då börsinstitutionen inte kommer i fråga förutsätts i propositionen att fondkommissionärerna skall svara för en ökad handel med oregistrerade papper. Utredaren har härvidlag föreslagit ett s.k. market maker-system innebärande att en eller flera fondkommissionärer åtar sig att upprätthålla en marknad för handel med icke börsnoterade papper. I utredningsförslaget förutsätts inte någon närmare reglering av denna typ av handel utan hänvisas till att formerna för handeln skall få utvecklas av fondkommissionärerna själva. Det finns anledning att i detta hänseende notera att fondkommissionärerna står under bankinspektionens tillsyn och att handeln därmed står under offentlig kontroll. Tillsynsmyndigheten har därmed möjlighet att ingripa mot oskälig kurspåverkan från aktieägare med stora innehav. I föreliggande proposition föreslås även att aktiesparfonderna skall kunna tillföra även de mindre företagen riskkapital. Denna utvidgning av aktiesparfondernas placeringsmöjligheter innebär att små företags möjlighet till försörjning med riskkapital jämställs med de börsnoterades. Det finns all anledning att hälsa detta med stor tillfredsställelse, inte minst ur neutralitetssynvinkel. Ett utvidgat aktiefondssparande är särskilt angeläget med tanke bl.a. på den undersökning Östergötlands Sparbank genomfört. I denna undersökning visade det sig att av aktiefondsspararna hade 46 90 mindre än 60 000 kr. i årsinkomst, 87 20 av spararna hade under 100 000 kr. i inkomst och endast Nr 176 12 90 hade över 100 000 kr. i årsinkomst. Eftersom Östergötland anses vara en form av Minisverige är undersökningen utomordentligt intressant. Aktiefondssparandet omfattar i dag ca 540 000 sparare med som det förefaller en utpräglad småspararprofil. Det är därför särskilt tillfredsställande att aktiefondssparandet kan breddas till de stora flertalet mindre s / ; : sionsfondens fjärföretag. Det är en tilltalande filosofi att en betydande del av svenska folket de fondstyrelses blir delägare i alla former och typer av företag. verksamhet I propositionen föreslås att aktiefonderna och aktiesparfonderna får rätt att placera högst 10 20 av sina tillgångar i värdepapper som inte är börsnoterade, och att bankinspektionen skall få möjlighet att medge dispens från 10-procentsregeln. Det finns enligt vår uppfattning anledning att vidga aktiesparfondernas generella rätt att placera kapital i det egna bolaget, i de fall då detta inte är börsnoterat, till att omfatta 25 96 av fondkapitalet. En sådan här vidgad rätt ger en ökad möjlighet till riskplaceringar samtidigt som spararnas pengar inte på något allvarligt sätt riskeras. Det finns vidare anledning för regeringen att överväga möjligheterna att avbyråkratisera reglerna för speciellt de mindre aktiesparfonderna. Förenklingar bör kunna göras vad gäller fondbolagens förvaltning av aktiesparfonder anknutna till mindre företag, gränsen för fondbolagens aktiekapital, kravet på offentliga styrelseledamöter och fondbolagens skyldighet att anlita av bankinspektionen utsedda revisorer. Herr talman! Med ledning av detta ber jag få yrka bifall till reservationerna 3 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! De mindre och medelstora företagens allt överskuggande problem, som alltid följt dem intimt, har varit av finansiell art. Speciellt har det gällt den låga soliditeten, alltså bristen på eget kapital. Vi hälsar den nu föreliggande propositionen med tillfredsställelse, därför att den bereder möjlighet för de mindre och medelstora företagen att i framtiden väsentligt förbättra den egna soliditeten. Propositionens förslag innebär också att de många människor i det svenska samhället som i dag vill placera sina besparingar i aktier även kan få tillträde till de ytterst intressanta och många gånger oerhört expansiva och dynamiska mindre och medelstora företagen. Propositionen har föranlett några reservationer. I reservation, som har avgivits från socialdemokratiskt håll, riktas väsentligen två invändningar mot de förslag som framläggs i propositionen. Den första gäller förslaget om rätt för fondkommissionärerna att skapa s.k. market maker-system. Det systemet innebär att en eller flera fondkommissionärer åtar sig att skapa och upprätthålla en marknad för handeln med icke börsnoterade papper. Det är enligt vår mening ett positivt förslag. Därmed får småföretagen större möjligheter när det gäller att förstärka kapitalet och framför allt soliditeten. 187 Från socialdemokraternas sida är man rädd för att de mindre företagen skall komma i fondkommissionärernas händer. Om fondkommissionärerna i detta avseende får alltför stort inflytande kan det innebära vissa risker. Det är framför allt av den anledningen som förslaget avvisas. När det sedan gäller aktiesparfonderna, så avvisar socialdemokraterna både i partimotionen och i reservationen förslaget om att fonderna skall få fungera på det sätt som föreslås i propositionen. Herr talman! Jag skall inte alls gå in på den frågan nu, därför att det ju här rör sig om de ideologiska skillnader som finns när det gäller de två blocken i svensk politik. Just frågan om aktiesparfonderna kontra löntagarfonderna torde bli en av de stora frågorna i valrörelsen. Jag skall med några ord bara beröra reservation 2 av centerns och folkpartiets representanter i utskottet. I denna reservation hälsar vi med tillfredsställelse de förslag som återfinns i propositionen. Vi finner dem välmotiverade. Därför avvisar vi socialdemokraternas förslag i reservation 1. Vi avvisar även moderaternas motion och deras förslag i reservationerna 3 och 4. Utskottet föreslår att aktiesparfondernas rätt att placera kapital i det egna bolaget vidgas till att omfatta 25 276 av fondkapitalet. På denna punkt utesluter inte centerns och folkpartiets representanter i utskottet att ytterligare dispensmöjligheter kan övervägas. Men först måste man få erfarenhet av hur det är i verkligheten när det gäller den nya lagstiftningen. Det går alltså att återkomma när man sett utfallet av de här reglerna.

En sådan möjlighet är uppenbarligen inte lämplig, och den torde inte heller ha varit avsedd av regeringen. Därför föreslår utskottet en ändring i 11 § lagen om aktiesparfonder som begränsar de företagsanknutna aktiesparfondernas placeringsmöjligheter till dem som finns f. n. — det var ju från början avsett att vara så. Finansutskottet berör, med hänvisning till aktuella ändringar i aktiebolagslagens regler om låneförbud, frågan om samstämmighet mellan de regler för utlåning till fondandelsägare som gäller beträffande företagsanknutna aktiesparfonder och de som gäller beträffande andra skattepremierade aktiesparfonder vilka, utan att formellt vara företagsanknutna, efter dispens i betydande grad koncentrerar sig på det egna företagets aktier. Det är en i dag väl känd företeelse. Näringsutskottet finner det önskvärt att regeringen, med beaktande av hur dispenspraxis utvecklas, håller denna fråga under observation och, om det visar sig motiverat, föreslår kompletterande lagstiftningsåtgärder. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 1, 3 och 4 samt bifall till reservation 2.

Herr talman! Riksdagen beställde ett lagförslag som skulle innebära att kommunerna själva fick avgöra om de ville ha s.k. flipperspel eller ej. Det föreligger nu ett sådant lagförslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.